Storvarven med AB Svenska Varv i spetsen är inte längre intresserade av att bidra till det gemensamma arbetet och den gemensamma utvecklingen inom skeppsforskningen. Stiftelsen Svensk Skeppsforskning hotas nu av nedläggning. Anser statsrådet att det är rimligt att den kollektiva forskningen och utvecklingen avbryts inom branschen?
Herr talman! Torkel Lindahl har - mot bakgrund av den hotande nedläggningen av Stiftelsen Svensk skeppsforskning — frågat mig om jag anser det rimligt att den kollektiva skeppstekniska forskningen och utvecklingen avbryts. Stiftelsen Svensk skeppsforskning ägs och finansieras av industrin via Sveriges redareförening och Sveriges varvsindustriförening. Staten har inget direkt inflytande på verksamheten.

STU:s totala stöd till skeppsteknisk forskning och utveckling påverkas inte av om det lämnas inom ramen för ett sådant program eller om det utgår direkt till enskilda projekt som medfinansieras av industrin. Den aviserade nedläggningen av Stiftelsen Svensk skeppsforskning kommer varken att avbryta någon kollektiv forskning inom området eller medföra någon direkt förändring av statens totala stöd till skeppsteknisk forskning och utveckling. Nedläggningen innebär endast en ändring av industrins egen organisation för att bedriva skeppsteknisk forskning och utveckling. Enligt vad jag har erfarit förutsätter stiftelsen själv att verksamhet liknande den stiftelsen bedrivit kommer att fortsätta även framdeles om än i något annan form än den stiftelsen har representerat.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

Det gäller här en forskningsinstitution— den enda i landet som bedriver kollektiv forskning på området. Felet med den i dag är egentligen att den är för liten. Det är bara nålpengar som går till forskningen, om man ser på branschens omsättning. Hade man satsat mera på forskning och utveckling inom branschen, hade man kanske inte haft fullt så stora svårigheter som dem man har i dag. För de stora varven kommer nedläggningen av Stiftelsen Svensk skeppsforskning säkert inte att betyda så särskilt mycket. För de mindre varven är det allvarligare, eftersom de inte har samma resurser att utföra forskning och utveckling på egen hand. Därför är denna institution viktig. Stiftelsen Svensk skeppsforskning är vidare den organisation i Sverige som har de internationella kontakterna på detta område. Det är den här stiftelsen som samlar in vetandet i utlandet och sedan distribuerar ut det till intressenterna i Sverige. I Danmark lade man för några år sedan ned Stiftelsen Svensk skeppsforsknings systerorganisation, om man nu kan kalla den så, och resultatet har blivit att man helt ställts utanför det internationella samarbetet. Det har sannerligen inte varit till förmån för vare sig dansk shipping eller dansk varvsindustri. Vidare har stiftelsen bl.a. det mest fullödiga biblioteket i landet inom detta område och står intressenterna till tjänst med allt det referensmaterial som de behöver. I det sammanhanget kommer de internationella kontakterna in igen. Stiftelsen har mycket goda kontakter med liknande organisationer i andra länder och kan lätt skaffa in sådant material som inte finns i Sverige. Vidare har den genom sin konstruktion en kunskapsförmedlande funktion i förhållande till de intressenter som finns. Man kan fråga sig varför det — efter vad jag hört — färdiga avtal som föreligger mellan staten och stiftelsen om ett branschforskningsinstitut inte fullföljdes. För visst håller väl statsrådet med mig om att det verkligen rör sig om förändringar?
Herr talman! Mitt svar avsåg att nedläggningen av Stiftelsen Svensk skeppsforskning varken kommer att avbryta någon kollektiv forskning inom området eller att medföra någon direkt ökning av statens totala stöd till skeppsteknisk forskning och utveckling. Därefter noterade jag bara det som vi erfarit, nämligen att man också inom industrin har för avsikt att sköta forskningen framöver i andra former. Jag kan erinra om vilka instrument som staten är utrustad med på detta område. Styrelsen för teknisk utveckling satsar alltså för innevarande budgetår 14 milj.kr. på skeppsteknisk forskning. Av dessa går 3,5 miljoner vidare till statens skeppsprovningsanstalt, som i sin tur är ett mycket viktigt instrument med betydande internationella kontakter. Det har dessutom under senare år genomgått en avsevärd utbyggnad och har en kompetens och kapacitet av internationella mått. F. n. pågår t.ex. en nybyggnation av ett manöver och våglaboratorium med hjälp av en sammanlagd statlig investering av ca 35 milj.kr. Detta är alltså några av de statliga insatserna på det berörda området. Jag tycker att man skall nämna dem i detta sammanhang, eftersom de är väsentliga. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att skeppsprovningsanstalten skulle kunna överta en del av den verksamhet som stiftelsen har utfört här, men jag vill inte binda mig för detta, eftersom jag inte vet exakt vilka förhandlingsuppgörelser som det är möjligt att uppnå på denna punkt.
Herr talman! Man kan undra varför en väl fungerande organisation egentligen skall splittras. Jag tänker inte på något sätt förneka statens skeppsprovningsanstalts betydelse i detta sammanhang men vill ändå framhålla att dess kapacitet, hur god den än är, är mycket specialiserad eller väl avgränsad inom ett litet område medan stiftelsen har ett vidare verksamhetsfält. Det är helt riktigt att statens stöd till denna verksamhet inte kommer att minska i pengar räknat, men om ett stort varv får i uppdrag att utföra ett visst projekt blir det mycket svårare för andra i branschen,t.ex. för småvarven, att få del av resultatet. Det är sådana aspekter vi måste studera. Vidare är det enligt min mening helt självklart att man, med tanke på de stora pengar som riksdag och regering är beredda att satsa på varven, måste ställa det kravet på dem för deras egen fortlevnad att de satsar på sin forskning och utveckling. Jag vill återigen upprepa att dessa strävanden har varit alldeles otillräckliga hittills. Jag anser det vara mycket olyckligt om man lägger ned det sammanhållande organet, som förmedlar kunskaper i båda riktningar — man kan säga att det tjänstgör som ett växelrelä i detta sammanhang. Jag hoppas att statsrådet kan ta denna fråga under ytterligare övervägande.
Herr talman! Jag tror det är angeläget att konstatera att vi givetvis borde kunna göra mer framåtriktade insatser i en så viktig bransch som varvsbranschen än vi har gjort idet förflutna. Men det är väl också viktigt att konstatera vad vi nu gör för att ställa om resurserna i den situation som vi befinner oss i, dvs. de pengar som föreslagits för att förbereda alternativ produktion, 35 miljoner i första omgången och enligt den aktuella varvspropositionen ytterligare 250 miljoner att satsa just på alternativ produktion. Sedan håller jag med om att blir konsekvensen av nedläggningen av Stiftelsen Svensk skeppsforskning att småvarven utestängs från forskningsresultat, är det naturligtvis ingen utveckling som vi från samhällets sida kan välkomna.
Herr talman! Jag vill tacka Olof Johansson för det sista han sade. Det tyder på en öppen inställning till frågan. Vidare vill jag påpeka att det är en annan part, som vi knappast har berört här och som också egentligen är en intressent, och det är redarna. Krav att de borde vara med och få del av forskningsresultaten finns också. Det är därför som jag skulle se det som mycket olyckligt om ifrågavarande stiftelse skulle upphöra eller utplånas.

408, och anförde: Herr talman! Inga Lantz har frågat om jag ämnar vidta åtgärder för att även sammanboende som inte är biologisk förälder till sammanlevande barn får rätt till föräldrapenning. Familjestödsutredningen kommer inom kort att redovisa sitt betänkande om föräldraförsäkringen. Enligt vad jag har inhämtat kommer frågan om föräldrabegreppet för rätten till föräldrapenning att behandlas i betänkandet. I avvaktan på resultatet av utredningens bedömningar och efterföljande remissbehandling är jag inte beredd att vidta några åtgärder i denna fråga.

Herr talman! Först ber jag att få tacka socialministern för svaret. Föräldrapenning utgår för tillfällig vård av barn när en förälder måste stanna hemma från arbetet, exempelvis i samband med att barnet är sjukt eller därför att barnets ordinarie vårdare är sjuk. För gifta och sammanboende med gemensamma barn fungerar det så att endera av föräldrarna kan stanna hemma, med rätt till föräldrapenning. Men om däremot två personer sammanbor och den ena av dem har barn och de inte har några gemensamma barn, har bara den biologiska föräldern rätt till föräldrapenning, liksom den biologiska fadern eller modern som barnet inte sammanlever med. Den andra sammanboende har alltså inte rätt till föräldrapenning. Jag menar att lagen inte tar hänsyn till en faktisk familjesituation. En lag måste ju fungera. Denna lag är till för barnens skull, och därför måste man utgå från barnens bästa och även utgå från en faktisk familjesituation. Annars är det barnen som kommer i kläm. Och det gör de i många fall. Det är ganska vanligt nu för tiden att människor sammanbor och att man har ett eller flera icke gemensamma barn i ett sådant sammanboende. Man fungerar alltså gemensamt i praktiken som en familj, där bägge föräldrarna då för barnens skull givetvis borde ha samma möjligheter att använda föräldraförsäkringen. Jag har ett exempel där man hade bott tillsammans i tre år. Den biologiska föräldern var lärare och den icke-biologiska föräldern kunde ta ledigt vid ett barns sjukdom då den biologiska föräldern icke kunde göra det - hon var förskollärare och kunde inte få någon ersättare på grund av att det fattades personal på barnstugan; ett förhållande som tyvärr är ganska vanligt. Den icke-biologiska föräldern stannade därför hemma hos det sjuka barnet, men lagen fungerade inte tillfredsställande. Han fick alltså ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Detta är ett uppenbart missförhållande. Jag var själv tidigare ovetande om hur lagen fungerade i detta avseende. Jag trodde att hänsyn skulle kunna tas till en faktisk familjesituation utifrån barnets utgångspunkt. Nu haltar lagen betydligt, och det måste därför bli en ändring, så att lagen kan kopplas till barnets behov av hjälp, oavsett förhållandena i övrigt. Detta problem borde det gå att lösa juridiskt. I det svar jag har fått säger socialministern att han inte vill medverka till en positiv lösning av frågan. Han vill alltså inte rätta till ett uppenbart missförhållande. Jag tycker inte att man behöver avvakta en utrednings resultat, om man upptäcker felaktigheter i en lagstiftning; det är väl då bara att rätta till felen, så att lagen fungerar! Varför skall man behöva vänta på en utredning och ett remissförfarande, när man redan vet att den nuvarande lagen inte fungerar tillfredsställande?

Herr talman! Först ber jag att Inga Lantz än en gång läser mitt svar — jag har nämligen inte sagt att jag inte vill medverka till en positiv lösning, utan jag har sagt att jag inte är beredd att vidta några åtgärder nu med hänsyn till att den här frågan enligt riksdagens beslut är under utredning och vi väntar på det förslaget. Jag följer därvid den praxis som tillämpas i regerings och riksdagsarbetet. Den fråga som Inga Lantz här tar upp är nog inte så enkel som Inga Lantz tycks tro, eftersom den inrymmer flera kopplingar till andra områden och det i den finns besvärliga avgränsningsproblem. Det var detta som utskottet och riksdagen insåg när skrivningen gjordes och motionen överlämnades till familjestödsutredningen. Låt mig peka på det samband som finns med annan försäkring och social och skattelagstiftning. Att förändra exempelvis föräldrabegreppet inom ett specialområde men inte i övrigt skulle kunna ge för den enskilde förvirrande resultat. En annan svår fråga är hur man skall avgränsa utvidgningen. Finns det i så fall skäl att låta även andra personer som bor tillsammans med barnet — farmor eller storebror exempelvis — få ersättning när barnet är sjukt? Det finns således flera frågor att diskutera innan vi kommer fram till ett resultat. Nu vill tydligen Inga Lantz att jag skall ta ställning till dessa frågor utan att ha ett ordentligt beslutsunderlag. Det tycker jag vore fel, speciellt som denna fråga som jag har sagt finns med i det betänkande som kommer att presenteras inom kort, vilket sedan i vanlig ordning skall remissbehandlas. Den ordningen gör att frågan på det sättet kommer att få en offentlig genomlysning, så att de olika aspekterna kan komma fram. Som jag har sagt är detta det vanliga sätt som vi arbetar på, och det är riktigt att vi följer den kutymen även i denna fråga.
Herr talman! Det står allra sist i svaret: ”-—— är jag inte beredd att vidta några åtgärder i denna fråga.” Det är riktigt att föräldraförsäkringen fungerar för barnens skull. Om Rune Gustavsson nu är överens med mig om att det nuvarande förhållandet är felaktigt, borde han också dra konsekvenserna av att han inser felet i lagen genom att aktivt medverka till en ändring med det snaraste. Sedan är det riktigt att det också finns andra brister i lagen, som man behöver se över, och det är bra att detta görs. Det är brister som vpk i andra sammanhang har påpekat, t.ex. att antalet sjukdagar är för litet. Framför allt räcker de inte till om man har långvarigt sjuka barn eller för att besöka de förskolor och inrättningar som man behöver besöka när man har mindre barn. Därför måste åldersgränsen höjas. En tioåring klarar sig inte hemma ensam när han är sjuk. Åldersgränsen bör höjas till 14 år, som vpk har föreslagit. Inom vpk menar vi att inte ekonomiska skäl skall vara avgörande för förälder när det gäller att ge barnen den omvårdnad de behöver. Många barn far illa i vårt samhälle på olika sätt; de saknar trygghet och omvårdnad bl.a. i sjukdomssituationer. Det är samhällets sak att förhindra detta, bl.a. genom att utforma föräldraförsäkringen så att den fungerar för barnen. Jag konstaterar att Rune Gustavsson inte är mottaglig för de här mycket klara och enkla argumenten för att lagen inte fungerar för barnen och att man måste ta hänsyn till en faktisk familjesituation. Jag kan fortfarande inte inse att man skall behöva vänta på en utredning när man är överens och kan konstatera att det är ett felaktigt förhållande, att man då inte kan ändra på det så det fungerar.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Inga Lantz inte vill läsa innehållet i svaret. Där framgår det klart att utskottet på grundval av motionen har uttalat att den här frågan bör utredas. Riksdagen har fattat beslutet — och jag föreställer mig att Inga Lantz har varit med om det — att motionen i enlighet med utskottets betänkande skall överlämnas till utredningen. Utredningen kommer inom kont, Inga Lantz, och därför har jag sagt att i avvaktan på den kan vi inte vidta några åtgärder.
Herr talman! I så fall vill jag fråga: När kommer den utredningen, och när kan man beräkna att det här felaktiga förhållandet har rättats till? Det är väldigt många familjer som drabbas av det här uppenbara missförhållandet, som jag ändå tror att Rune Gustavsson inser. Det är bara förvånansvärt att han inte vill rätta till det så snart som möjligt.
Herr talman! Så snart som möjligt anser jag att maj månad är, och enligt uppgift kommer denna utredning under maj månad.

Detta innebär att projekteringen för de nödvändiga lokalerna, som till dels skall vara gemensamma för skolorna, måste revideras med senarelagd byggstart som följd. Jag avser att inom kort ta kontakt med Östersunds kommun och informera om att en senareläggning blir nödvändig. Så fort underlag föreligger kommer jag att föreslå regeringen tidpunkt, då skolornas verksamhet skall lokaliseras till Östersund.

Herr talman! Jag vill först tacka försvarsministern för svaret på min fråga. För precis ett år sedan ställde jag också en fråga till försvarsministern i ungefär samma angelägenhet. Då gick rykten om att ATS skulle förläggas till annan ort än Östersund. Jag fick då besked av försvarsministern att det inte förvaltningsskola 50 var aktuellt med någon ändring av tidigare fattat beslut, förutom att radaroch luftmekanikerskolan, som riksdagen senare också fattat beslut om, skulle kvarstanna i Göteborg. Redan det beslutet har gjort att tidigare fattat lokaliseringsbeslut uttunnats för Östersunds del.

Det är av stor betydelse för Östersunds kommun, för dess planering, för personalen vid skolorna och för byggnadsarbetarkåren i Östersundsområdet att få ett klart besked om när skolorna skall stå klara. Kommunen måste få veta vad den har att rätta sig efter. Kommunen har planerat för ett elevhotell på ett centralt beläget område med gångavstånd till de tänkta skolorna men kan i rådande läge inte vänta hur länge som helst på besked. Kommer inte nya byggnadsprojekt till stånd är riskerna också stora, för att inte säga mycket stora, att det blir en kraftig ökning av arbetslösheten inom byggnadsarbetarkåren i Östersund och Jämtland. Vi kan inte acceptera denna osedvanligt långa tid för genomförandet av ett enhälligt riksdagsbeslut. Vi kräver att regeringen bekräftar sin avsikt att stå fast vid tidigare fattat beslut. Kommunen och Jämtlands län måste få besked. Betyder svaret att det blir en minskning av antalet elever jämfört med vad som var planerat enligt tidigare fattat beslut?
Herr talman! Jag förstår i och för sig att Marianne Stålberg som representant för Östersund finner det mindre bra att genomförandet har blivit uppskjutet, men jag vill påpeka att de orsaker jag anfört — den nya befälsordningen och beslutet att RMS inte skall flyttas till Östersund — är förseningsfaktorer som alla partierna i riksdagen är ansvariga för. De besluten har fattats i ful! politisk enighet, och de har fått dessa konsekvenser. Jag räknar med att så snabbt som möjligt skaffa mig ett underlag så att jag kan ge kommunen uppgift om en hållbar tidpunkt när verksamheten skall gå i gång i Östersund. Jag vill poängtera att mitt tidigare besked om att ATS skall förläggas till Östersund givetvis står fast. Riksdagen har redan beslutat det, och beslutet kommer att genomföras. På frågan om det blir färre arbetstillfällen som en följd av de utredningar som nu pågår kan jag inte svara något bestämt. Vi vet inte detta — det måste ske överväganden över huvud taget om den tekniska utbildningen enligt den nya befälsordningen. Men om det blir någon ändring kan det i så fall lika gärna bli fler arbetstillfällen, men jag vill inte väcka några förhoppningar. Jag betraktar emellertid inte det här som att det skulle innebära någon krympning alls av den faktiska verksamheten i Östersund. I detta samman hang vill jag påpeka att Östersund ju är en av landets i detta avseende privilegierade kommuner. Det finns inte så många kommuner där vi inom försvarssektorn gör utbyggnader, men det gör vi i Östersund. § 6 Om arbetet med att belysa olika aspekter på civilmotstånd

Herr talman! Gudrun Sundström har bett mig lämna besked om hur långt arbetet med att belysa de olika aspekterna på civilmotstånd har hunnit. Frågan om s.k. civilmotstånd har uppmärksammats av såväl 1970 års som 1974 års försvarsutredning. Den senare angav som en klar slutsats av sina överväganden att civilmotstånd inte kan utgöra något hållbart alternativ till militärt försvar. Vår deklarerade utrikespolitik skulle då inte längre framstå såsom trovärdig. Utredningen ville emellertid inte utesluta att även ickemilitärt motstånd kan ge värdefulla bidrag i det samlade motståndet t.ex. vid ockupation. Utredningens uppfattning var att ytterligare utredningar bör göras, men att det torde vara nödvändigt att först klarlägga folkrättsliga m.fl. problem för icke-militära motståndsformer. I propositionen 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling underströk jag i likhet med utredningen att en klar slutsats är att civilmotstånd inte kan utgöra något alternativ till militärt försvar.

Dessa har publicerats i skriftserien Försvar och säkerhetspolitik år 1972 resp. år 1976. Han har f.n. i uppdrag att studera folkrättsliga aspekter på civilmotstånd. Av intresse är särskilt vilka typer av motstånd som är förenliga med gällande folkrätt. Jag räknar med att Roberts skall redovisa sitt arbete i år. att belysa olika aspekter på civil motstånd Om arbetet med att belysa olika aspekter på civilmotstånd offer. Under förhandlingarna har bl.a. förhållandena i samband med ockupation varit föremål för ingående debatt. Främsta intresset har härvid varit inriktat på att få fram nya regler för skydd av s.k. nationella befrielserörelser. De nya reglerna innebär väsentliga lättnader i de villkor som gäller för att medlemmar i motstånds eller befrielserörelse skall komma i åtnjutande av folkrättsligt skydd. Exempelvis har kravet på utmärkande tecken för medlemmarna bortfallit i de nya reglerna. Det bör emellertid observeras att de former av motstånd som diskuterades under förhandlingarna uteslutande var väpnat motstånd. Civilmotstånd var icke föremål för något intresse, och några nya regler med anknytning till civilmotstånd har därför inte tillkommit. | Enligt min mening finns inte förutsättningar för ett utredningsarbete om inriktning av och förberedelser för ett svenskt civilmotstånd.

Herr talman! Det är inte så ofta jag ger beröm till den borgerliga regeringens ledamöter, men jag vill gärna ge försvarsministern en eloge för att han kostat på sig så många ord för att besvara min fråga, även om det var en negativ slutsats han drog i svaret. När jag tog del av de direktiv som den nya försvarskommittén fick läste jag dem med mycket stort intresse. Jag fick också en liten förhoppning om att den här frågan skulle komma in i det arbetet. I det utdrag ur direktiven som finns i försvarsutskottets betänkande nr 19, som vi skall behandla i morgon, anförs: "I samband med 1977 års försvarsbeslut underströks att totalförsvaret bör vara så uppbyggt att det är en hela folkets angelägenhet. Varje medborgare bör beredas tillfälle att efter sin förmåga bidra till landets försvar. Denna grund för totalförsvarets uppbyggnad bör gälla som utgångspunkt för kommitténs överväganden.” För oss som är intresserade av att få till stånd en fördjupad och mer allsidig diskussion om vårt försvar kan ordalydelsen i direktiven verka hoppingivande. Förra året lämnade vi socialdemokrater från försvarsutskottet en partimotion, där vi tog upp frågan om civilmotstånd. Den blev, som försvarsministern sade, avslagen. Överallt där vi är ute och resonerar om försvarsfrågan ställer människor krav på att få engagera sig, men ofta stannar resonemanget vid frågan om det militära försvaret. Och vi vill gärna ha en breddning av försvarsdiskussionen. Det är en punkt som de flesta vill diskutera och veta mer om, och det är just civilmotståndet. Det är naturligtvis Adam Roberts böcker och erfarenheter från andra länder som väckt detta intresse att medverka till att stärka försvarsviljan på fredlig väg. Civilmotstånd kan inte ersätta det militära försvaret — det förstår vi. Men det är viktigt att få fram ett komplement till det militära försvaret i farotider. Därför är jag intresserad av att få reda på hur långt arbetet har kommit i den borgerliga regeringen när det det gäller att hitta de linjer, efter vilka vi kan bedriva civilmotstånd eller när det gäller att hitta nya fredliga vägar att försvara det här landet.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag aldrig uteslutit civilmotståndet som försvarsform. Fru Sundström och jag tycks vara helt överens om att det inte är något alternativ till det militära försvaret, men det kan, likhet med vad tidigare utredare sagt, vara ett utomordentligt värdefullt komplement. I avvaktan på Roberts utredning har vi f. n. inte utrett frågan ytterligare. Den nyligen tillsatta totalförsvarskommittén har fått direktiv som ingalunda utesluter att man tittar på det här. Jag vill bara ge fru Sundström tipset att motsvarande utredning i Norge, som publicerade resultatet av sitt arbete för några månader sedan, också har tagit upp dessa problem. Den har gjort en mycket värdefull analys av problematiken kring civilmotstånd. Jag vill betona att de folkrättsliga aspekterna är mycket viktiga och mycket komplicerade. Därför är detta en fråga som verkligen måste övervägas mycket noga utifrån olika synpunkter. Jag vill bara betona att jag inte på något sätt vill strypa möjligheterna för ett civilmotstånd utan är beredd att på lämpliga sätt analysera förutsättningarna.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för de orden. Vi förde fram denna fråga under den socialdemokratiska regeringens tid. Sedan blev det så tyst kring frågan, och då blev vi oroade. Nu ser jag att försvarsministern ofta är ute och talar i försvarsfrågor. Jag undrar därför om inte också han möter frågan om civilmotstånd bland sina åhörare eller om det bara är folkrörelsernas folk som tar upp den frågan.
Herr talman! På denna direkta fråga vill jag bara svara att visst möter jag frågor även av denna art. Jag vill dock betona att det kanske ändå inte är civilmotståndet som människor ser som ett alternativ — man ser det som en motståndsform som man kan tvingas in i. Och det tar jag som något utomordentligt positivt; det markerar att det finns en försvarsvilja.
Herr talman! Man kan komma att tvingas in i den situationen. Då är det angeläget att landet redan har vissa regler och viss organisation som är anpassad till en farofylld tid. att belysa olika aspekter på civil motstånd av abortlagstiftningen
Herr talman! Ulla Tillander har frågat om jag anser att det står i överensstämmelse med intentionerna med riksdagens beslut om ny abortlagstiftning att gravida kvinnor som söker kontakt med sjukvården rutinmässigt tillfrågas om de ämnar fullfölja graviditeten eller önskar abort. Vid gynekologiska mottagningar och inom den förebyggande mödrahälsovården skall givetvis alla gravida kvinnor, oavsett om de vill föda sitt barn eller överväger abort, ges den hjälp och det stöd som de behöver. Det är kvinnan själv som avgör om graviditeten skall fullföljas eller om den skall avbrytas. Kvinnans önskemål bör komma fram på ett naturligt sätt under samtalet mellan henne och läkaren eller barnmorskan. Jag är alltså överens med Ulla Tillander om att den första frågan under samtalet inte bör vara om kvinnan ämnar fullfölja graviditeten eller önskar abort. Inte heller bör en sådan fråga framställas rutinmässigt. Jag vill här också nämna att kvinnor som söker för att få abort alltid skall, enligt socialstyrelsens cirkulär med anvisningar om tillämpningen av abortlagen m.m., informeras om möjligheterna att få abortrådgivning.

Herr talman! Det finns särskilt stor anledning att tacka statsrådet Troedsson för det här svaret, som förhoppningsvis kommer att påverka den praxis som föranlett min fråga. Den väsentliga distinktion som abortlagen omnämner är inte någon subtil finess för finsmakare utan en kärnpunkt, som jag uppfattar det. Man kan inte bortse från ordens makt över tanken i ett sådant här fall. Man kan inte bortse från att den rutinmässigt ställda fråga, som det här gäller så småningom suddar ut den gräns som det är väsentligt att upprätthålla. Ett snävt, materialistiskt, nyttobetonat synsätt utan övertoner har en i längden utsuddande effekt på den viktiga skillnaden mellan abort och preventivmedel. Det måste vara statens uppgift att slå vakt om den värdering som ligger förborgad i känslan för att ett havandeskap är en genomgripande upplevelse. Det ger en antydan om vad en abort egentligen är. Jag vill betona att min mening inte är att skuldbelägga aborten. Den kan i vissa fall vara en utväg som måste tillgripas. Vad jag vill är snarare att medvetandegöra och aktualisera en, som sagt, väsentlig distinktion i lagen, den mellan abort och preventivmedel, som har sin motsvarighet i verklig: heten: skillnaden mellan en operation vilken som helst och en abortoperation. Till sist vill jag uttrycka förhoppningen att statsrådets positiva svar och själva motiveringen för det kommer sjukvården till del.

Om den kliniska prövningen har visat att ett läkemedel har en positiv effekt på den sjukdom som det är avsett för och ytterligare kunskap kan vinnas genom fortsatta studier av preparatet och dess verkningar kan prövningen förlängas. Enligt 13 § kungörelsen om tillämpningen av läkemedelsförordningen har socialstyrelsen vidare rätt att medge s.k. licensförsäljning i bl.a. sådana fall. Jag vill i detta sammanhang också erinra om socialstyrelsens kungörelse om läkemedelsprover. I denna kungörelse föreskrivs att endast registrerade läkemedel eller läkemedel som får säljas utan att vara registrerade och som inte utgör vissa narkotikavaror får utlämnas som läkemedelsprov. Andra oregistrerade läkemedel än sådana som får säljas utan att vara registrerade får sålunda inte utlämnas kostnadsfritt som läkemedelsprov. Trots de bestämmelser som jag här har redogjort för kan det givetvis inträffa att misstag begås. För att bl.a. skapa ytterligare garantier för patienterna vid kliniska prövningar tillsatte socialstyrelsen år 1975 en arbetsgrupp med uppdrag att se över hela regelsystemet för klinisk prövning av läkemedel. Enligt vad jag har inhämtat kommer arbetsgruppen att redovisa resultatet av sitt arbete inom kort. Jag vill här också erinra om att det ingår i direktiven för utredningen om läkemedelskontrollens mål, arbetsuppgifter och finansiering att överväga vilka åtgärder som kan bidra till att allmänheten tillhandahålls endast säkra och effektiva läkemedel. Utred 55 medel Jag kan försäkra Hans Nyhage att regeringen kommer att vidta erforderliga åtgärder när resultaten av dessa utredningar föreligger.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Troedsson för svaret och för den redovisning och de värdefulla besked som där ges. Min fråga är ställd uteslutande med hänsyn till patienternas rättssäkerhet i sjukvården. Det är alltså i och för sig inte min avsikt att ta upp någon särskild läkemedelsfirma eller något speciellt sjukhus eller läkemedel till debatt. Men ofrånkomligt är att jag fått ögonen på problemet genom ett inträffat fall, över vilket en jurist i överordnad ämbetsbefattning uttryckt sin förvåning, just därför att det fallet kunde inträffa utan att innebära regelbrott. Det inträffade är ett mycket långvarigt tillhandahållande av ett ej registrerat läkemedel, något som jag finner vara mycket allvarligt. Man har från berört håll uttalat att det hela är grundat på ett missförstånd och att man alltså handlat i god tro. Oavsett vad som där sägs är det anmärkningsvärt att verksamheten kunnat pågå så länge som skett utan att uppmärksammas och därmed stoppas. Detta är ur patienternas rättssäkerhetssynpunkt helt oacceptabelt, och självfallet måste åtgärder vidtas som så långt möjligt förebygger en upprepning av fall av likartad karaktär. Såvitt jag förstår föreligger en brist i gällande lagstiftning, som bl.a. måste rättas till. Det finns all anledning för mig att påpeka att statsrådet Troedsson och jag inte har delade meningar i ärendet, något som svaret med all tydlighet visar. Det är min förhoppning att det fall som inträffat och som föranlett mig att ställa frågan skall utgöra en tankeställare för den arbetsgrupp i socialstyrelsen som skall se över reglerna för klinisk forskning och därmed bidra till ytterligare garantier mot att misstag begås vid prövningen. Än en gång vill jag tacka för svaret, som jag finner utomordentligt positivt.
Herr talman! Ytterligare ett par ord om den kliniska prövningen. Som jag nämnde regleras den genom särskilda bestämmelser. Utan att föregripa vad som kommer att föreslås av den av socialstyrelsen tillsatta arbetsgruppen, som har i uppdrag att se över hela regelsystemet för klinisk prövning av läkemedel, och av den av regeringen tillsatta utredningen om läkemedelskontrollen vågar jag redan nu påstå att utredningarna kommer att föreslå att reglerna för klinisk prövning avsevärt skärps. Jag räknar alltså med att de luckor i lagstiftningen som kan finnas på detta område kommer att vara helt igentäppta inom en inte alltför lång tid.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Som också framgår av svaret är Solviks folkhögskola inte någon ny skola. Verksamheten där har bedrivits sedan 1920. Det är högst otillfredsställande att denna folkhögskola inte har fått status som självständig folkhögskola. Den ingår nu i Strömbäcks folkhögskolas verksamhet. Detta medför flera nackdelar. Fram för allt får det negativa ekonomiska konsekvenser av ganska besvärande omfattning. Det har sagts mig att de här båda skolorna, Strömbäck och Solvik, tillsammans går miste om ca 400 000 kr. i statsbidrag på grund av den nuvarande konstruktionen. Jag motionerade i fjol tillsammans med några kolleger på Västerbottensbänken i denna fråga. Utskottet ville då inte tillstyrka vårt förslag om att göra Solvik till självständig folkhögskola. I samband därmed hänvisade utskottet emellertid till statsrådet Wikströms uttalande om att nu existerande filialfolkhögskolor skulle göras självständiga, vilket också har angivits i dagens svar. Takten för denna utveckling angavs inte av utskottet, och den anges inte heller i dagens svar. För en tid sedan noterade jag med glädje att Jan-Erik Wikström vid ett möte i Lycksele offentligt sade att han personligen anser att Solviks folk högskola skall få självständig ställning. Jag hoppades därför att Jan-Erik Wikström, såsom ansvarig i regeringen för sådana här frågor, här i riksdagen högskola tillträde till högskolestudier skulle ge ett mera konkret besked. Solvik är som bekant en folkrörelseskola. Det medför att ett ökat ekonomiskt stöd är ytterst angeläget. Jag vore därför mycket tacksam om Jan-Erik Wikström kunde stärka de förhoppningar som trots allt finns på Solvik om att skolan senast i samband med behandlingen av nästa budgetproposition blir klassad som självständig folkhögskola.

Herr talman! Jag är medveten om att Solviks folkhögskola har arbetat under utomordentligt lång tid. Under många decennier ansökte man inte om statsbidrag av olika anledningar. En skola skall självfallet inte belastas för att den under många decennier inte ansöker om statsbidrag, tvärtom. Idealiteten skall givetvis gynnas även på detta område. Av många olika skäl är det inte lämpligt att annat än i samband med budgetpropositionen ta ställning till den konkreta frågan om en enskild filial skall få bli självständig folkhögskola, men jag har tyckt att just när det gäller Solvik är skälen härför så starka att det kan vara motiverat att ge en antydan om i vilken riktning regeringens ställningstagande kommer att gå på denna punkt. Det främsta skälet är naturligtvis den utomordentligt långa tid, under vilken man framgångsrikt har bedrivit folkhögskoleverksamhet i Skelleftebygden.
Herr talman! Jag vill tacka för det här tillägget. Det ger mig anledning att konstatera att Jan-Erik Wikström strävar efter att inte uppträda kluven, i två roller, utan sträcker sig mycket långt när det gäller att här i riksdagen bekräfta det han för en tid sedan sade i Lycksele. Då sade han att han gav uttryck för sin personliga mening, och jag tolkar det så att uttalandet i Lycksele har en ganska god förankring i regeringen. Det ger mig anledning att hysa den starka förhoppningen att Solviks folkhögskola skall få självständig ställning i samband med behandlingen av nästa budgetproposition. Därmed skulle en mångårig kamp i denna fråga krönas med framgång, och jag hoppas verkligen att så blir fallet.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förändra nuvarande antagningsbestämmelser till högskolan. Ingrid Sundberg har frågat mig om jag mot bakgrund av universitets och högskoleämbetets rapport om tillträde till högskolan Jag har vid tidigare frågestunder i kammaren framhållit att det uppföljningsarbete kring högskolereformen som pågår inom universitets och Om reglerna för högskoleämbetet kan ge underlag för överväganden och åtgärder tillträde till högskobeträffande effekterna av det nya antagningssystemet. Jag nämnde bl.a. frågan om den höjda medelåldern bland de antagna till längre spärrade utbildningar. En första rapport från UHÄ föreligger nu. Den behandlar urvalsreglernas effekter på rekryteringen till spärrade allmänna utbildningstlinjer inom högskolan hösten 1977. Den berör således förhållandena för endast en del av högskolan och vid en enda antagning, även om i vissa fall jämförelser görs med antagningen vårterminen 1978. Antagningen hösten 1977 var den första som genomfördes enligt de nya reglerna. Igångsättningssvårigheter, brister i informationen, uppdämda utbildningsbehov etc. kan således medverka till att göra denna antagning unik i flera avseenden. Några bestämda slutsatser av de resultat som kommit fram bör man därför inte dra. Vad beträffar den sociala snedrekryteringen till högskoleutbildning synes denna inte ha påverkats i någon bestämd riktning vid detta antagningstillfälle. På en annan punkt visar dock utredningen en oroande tendens. När tillgodoräknande av föreningsarbete som merit vid antagning till högskolan . infördes förbisågs uppenbarligen att de förtroendeuppdrag som främst borde komma i fråga för meriteringen i betydande utsträckning innehas av män. Tillgodoräknandet av föreningserfarenhet tycks också ha gynnat manliga sökande på bekostnad av kvinnliga. Fler män kan åberopa den typ av relativt kvalificerade föreningsuppdrag som enligt reglerna meritvärderas. Syftet med de nya reglerna för antagning till högskoleutbildning är bl.a. att underlätta för nya grupper att vinna tillträde. Erfarenheterna från antagningen hösten 1977 visar att bestämmelserna om föreningsmeriter snarast tycks ha försvårat för kvinnorna att vinna tillträde till spärrade utbildningar. Även om erfarenhet från ett förhållandevis omfattande arbete inom föreningslivet kan vara av värde för högskolestudier får detta, enligt min mening, inte ges sådan tyngd att effekten blir den jag nyss har antytt. Om också erfarenheterna från antagningen våren 1978 visar att tillgodoräknande av föreningsmeriter missgynnar kvinnliga sökande avser jag därför att föreslå regeringen att förelägga riksdagen förslag om att avskaffa reglerna om att föreningsmeriter skall tillgodoräknas vid antagning till högskoleutbildning. Ett sådant förslag kommer i så fall att lämnas i sådan tid att förändringen kan träda i kraft den 1 juli 1979. UHÄ:s rapport uppmärksammar också en annan punkt där det är angeläget att noga följa konsekvenserna av de nya antagningsreglerna. Rapporten visar att den som var behörig både genom gy mnasieutbildning och genom den s.k. 25:4-regeln i viss mån gynnades vid antagningen 1977 genom att han eller hon prövades i två kvotgrupper. lestudier tillträde till högskolestudier 60 eftersom man även här kan räkna med ett visst uppdämt behov av utbildning. Man måste dock förutsätta att personer med kortare eller längre högskoleutbildning även i framtiden kan komma att vilja byta yrke eller inriktning och därför söker sig till en ”andra” högskoleutbildning. Att förhindra detta genom administrativa åtgärder ligger knappast i linje med vår allmänna utbildningspolitik. Förhållandet måste dock uppmärksammas. Om man finner att de dubbelbehöriga även i fortsättningen gynnas på ett otillbörligt sätt på bekostnad av andra grupper med berättigade anspråk på utbildning, bör man självfallet kunna överväga förändrade regler i syfte att uppnå en i någon mening rättvisare fördelning av utbildningsplatser mellan olika grupper av sökande. Jag förutsätter att UHÄ kommer att följa och studera utvecklingen i dessa avseenden. Jag vill också framhålla att frågan har en studieorganisatorisk aspekt. Om man i framtiden får en ökad flexibilitet i högskolan, bl.a. större möjligheter att kombinera kurser från olika linjer och ett ökat utbud av enstaka kurser även inom nu starkt sammanhållna utbildningar, bör behovet att kombinera två fullständiga utbildningslinjer i viss utsträckning kunna bortfalla.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. När riksdagen för nästan exakt ett år sedan mot vpk:s röster fattade beslut om den nya högskolan, framhöll Jan-Erik Wikström särskilt att ett av de främsta målen med reformen var att åstadkomma en bredare rekrytering till högre studier. Det upprepade han här i dag. Men nu, efter ett år, ser vi resultatet av reformen. De farhågor jag uttryckte bekräftas av den rapport som utarbetats på UHÄ. Att gå in på rapporten i dess helhet skulle ta alltför mycken tid — jag skall nöja mig med att peka på några av de konstateranden som görs. För det första, säger utredarna, missgynnas kvinnorna av de nya reglerna, främst vid tillträdet till längre utbildningar som läkarutbildning, och de tekniska linjerna. Detta strider helt mot strävan till ökad jämställdhet. För det andra, säger man, har systemet gynnat redan välutbildade personer, vilket rimmar illa med strävandena efter en jämnare social rekrytering. Den sociala snedrekryteringen till högre utbildning har totalt sett snarast skärpts. Redan dessa två konstateranden är i sig tillräckliga för att man skall kunna påstå, att de vackra mål som utbildningsministern skisserade har kommit på skam. Därtill kommer en rad övriga fakta i rapporten, exempelvis att folkhögskolestuderande har fått svårare att göra sig gällande. Hela systemet är konstruerat så, att dubbelbehöriga sökande får företräde, vilket innebär att det är studerande med skolmeriter som kommer i främsta rummet.

Utbildningsministern är inte beredd att gå med på detta. Om reglerna för För det första, konstaterar utbildningsministern i sitt svar, är det bara en tillträde till högskoliten del av högskolan som berörs av de här förhållandena. Det är inte riktigt. Större delen av högskolan är spärrad. För det andra skyller han på informationen och påstår att den är dålig. Det är att springa ifrån frågan — eller tror verkligen Jan-Erik Wikström att kvinnor har svårare att tillgodogöra sig information? För det tredje säger han att den sociala rekryteringen inte har påverkats. Nej, förvisso inte. Snedrekryteringen kvarstår ju. Det enda konkreta förslaget är att avskaffa föreningsmeriterna. Jag tror för min del att det krävs helt andra åtgärder. Visst bör man se över reglerna om föreningsmeriter, men att tro att det nämnvärt skulle påverka rekryteringen är att inte se skogen för bara träd. Föreningsmeriter kan ju också ha ett mycket positivt värde. Slutligen säger Jan-Erik Wikström att inga bestämda slutsatser kan dras av rapporten. Jag tycker att det är ett mycket märkligt påstående. Rapporten är bra och välskriven, den avser två antagningsbestämmelser och den pekar på en rad faktorer som det finns anledning att snarast rätta till.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utbildningsministern för svaret, som jag fann vara mycket positivt. Det visade en flexibilitet i utbildningsministerns inställning till de här frågorna som jag tycker är lovvärd. Jag hade formulerat min fråga så att jag undrade om utbildningsministern tänkte göra några modifieringar, och att så är fallet tycker jag framgår av svaret. Givetvis hade det varit omöjligt att kräva några genomgående förändringar mot bakgrund av det förarbete som i mer än 27 år har ägnats utredningar om vidgat tillträde till högskoleutbildning. Det var naturligtvis rapporten som föranledde att jag ställde frågan. Jag kan inte ta upp alla olika synpunkter men vill beröra ett par. I fråga om den minskade antagningen av kvinnor har jag åtskilliga gånger här i kammaren, när antagningsbestämmelserna diskuterats, förutspått att resultatet skulle bli vad som nu framgår av rapporten. Med all sannolikhet är det, när det gäller de längre utbildningarna och de spärrade utbildningarna, kravet på i många fall flerårig förvärvserfarenhet som gör att kvinnorna drar sig för att söka till sådana utbildningar. Men givetvis har föreningsmeriterna haft sin betydelse. Jag tycker att det är glädjande att utbildningsministern här tar upp den frågan. I händelse av att vårantagningen visar samma tendens skall föreningsmeriterna enligt hans mening försvinna. Det har ju blivit en markant nedgång i antagningen av kvinnor till de längre utbildningarna, och det är ur jämställdhetssynpunkt oacceptabelt. Men det gäller också en annan sak, nämligen den högre medelåldern. Det 61 tillträde till högskolestudier är riktigt, som utbildningsministern säger i svaret, att orsaken kan vara att det första antagningstillfället efter införandet av de nya bestämmelserna är i någon mån unikt. Men annars kan det bli ganska grava konsekvenser, bl.a. när det gäller forskarutbildningen. Jag vill gärna fråga utbildnignsministern om han räknar med att man vid uppföljningen av hur medelåldern hos de antagna förändras skall göra några bedömningar av hur rekryteringen till forskarutbildningen kan påverkas i framtiden. En viktig kritik mot det nya antagningssystemet har gällt den centrala intagningen för i verkligheten icke spärrad utbildning. Utredningen visar klart att i dessa fall har antagningsbedömningen reducerats till en behörighetsbedömning, samtidigt som den kostat orimligt mycket pengar och försvårat hanteringen. Jag vill också fråga utbildningsministern: Vore det inte skäl att överväga att decentralisera ett större antal av antagningsrutinerna? Herr talman! Man kan inte vänta sig att allt genast skall fungera utmärkt. Min fråga gällde emellertid några fall där det framgått att systemet fungerat illa och att det kan finnas skäl att överväga vissa modifieringar. Jag tycker att utbildningsministern har visat att det finns tecken på att det kan bli så också i fortsättningen.
Herr talman! Eva Hjelmström sade att de mål som vi varit överens om har kommit på skam. Det är väl snarare så att det är vissa av de metoder som vi har använt som visat sig inte leda till de mål som vi varit överens om. Det är därför det är så angeläget att pröva metoderna. Vad jag säger mycket kort i mitt svar är att det kanske räcker med erfarenheterna från en termin. Men visar även den andra terminens intagningar samma resultat, då finns det anledning till förändringar — i första hand när det gäller föreningsmeriterna och värderingen av dem, i andra hand när det gäller det förhållandet att så många människor som har kvalificerad dubbelutbildning söker sig till den nya högskolan. Ingrid Sundberg frågar hur rekryteringen till forskarutbildningen påverkas av den högre medelåldern. Svaret är att det vet ingen av oss. Den kan få negativa konsekvenser men behöver inte få det. För min det tror jag att det minskade intresset för forskarutbildning väsentligen har andra orsaker än de som återspeglas i de här siffrorna. Jag är helt för decentralisering. Om det går att genomföra en sådan när det gäller antagningsrutinerna är dock tveksamt, eftersom det här väsentligen är fråga om att tillämpa samma mått över hela landet. Men också detta är en praktisk fråga, en fråga om de metoder vi använder. Och metoder är ju aldrig heliga, utan dem skall man pröva i ljuset av vunna erfarenheter.
Herr talman! Jan-Erik Wikström sade att det är fel på metoderna när det gäller att nå de mål som riksdagen fattade beslut om förra året. Jag har inte påstått annat än att målen i och för sig är bra, särskilt målet att få till stånd en breddning av rekryteringen, en minskning av den sociala snedrekryteringen och en större jämställdhet. Jag kan hålla med Jan-Erik Wikström om att de metoder som antagningssystemet förutsätter är helt felaktiga när det gäller att uppnå det här målet, och det framhöll vi redan förra året. Jag kan bara på nytt konstatera att det enda som Jan-Erik Wikström skjuter in sig på är föreningsmeriterna. Man kan kanske säga att föreningsmeriter ibland har missbrukats på så sätt att gymnasieelever bildat föreningar från vilka de sedan kunnat tillgodoräkna sig meriter, trots att föreningarna i praktiken aldrig fungerat. Men att ta detta som intäkt för att helt avskaffa föreningsmeriterna tycker jag är fullständigt felaktigt. Jag tror inte att det i någon större utsträckning kommer att förändra de fakta som konstateras i rapporten, som framför allt går ut på att kvinnor missgynnas och att den sociala snedrekryteringen kommer att kvarstå. Det är inte detta som vi skall skjuta in oss på när det gäller antagningssystemet utan på hela den grund som systemet vilar på, för om det fortsätter på det här viset kommer de mål som satts upp att på intet sätt främjas.

410, och anförde: Herr talman! Birgitta Johansson har frågat mig om jag anser att det ligger i linje med statsmakternas satsningar för att klara av ungdomsarbetslösheten alt kommunerna inrättar kommittéer med speciell uppgift att bekämpa ungdomsarbetslösheten. I den proposition om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet som regeringen nyligen lagt fram för riksdagen har kommunernas ansvar för ungdomarnas sysselsättning och utbildning kraftigt betonats. I propositionen sägs bl.a. att kommunerna måste aktivt arbeta för att skapa arbete och utbildning för de unga. | : Det är mot denna bakgrund de kommunala planeringsrådens och distriktsarbetsnämndernas betydelse har betonats i propositionen. Dessa organ har viktiga uppgifter att fylla, om vi skall uppnå målet att garantera alla ungdomar arbete, utbildning eller praktik. Om man i kommunerna bedömer att det utöver dessa organ och det organ i kommunen som är arbetslöshetsnämnd finns behov av att inrätta speciella kommittéer, ligger det i linje med statsmakternas strävan att på skilda sätt stödja ungodmarna. Jag förutsätter härvid att ett nära samarbete sker med planeringsråd, arbetsförmedling och distriktsarbetsnämnd. Om kommunala dtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten Om kommunala åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Den proposition som statsrådet hänvisar till vill jag inte debattera nu. Här har ju vi socialdemokrater lagt fram en partimotion och får därför anledning att återkomma i samband med utskottsbehandlingen. Anledningen till att jag ställde den här frågan är att riksdagen i december 1977 fattade ett beslut om att man på centralt håll kunde inrätta en särskild kommission för att främja ungdomars sysselsättning. I mitt eget hemlän, Skaraborgs län, har många socialdemokratiska fullmäktigeledamöter fört fram samma krav på att kommunerna bör tillsätta särskilda kommissioner med företrädare för de politiska partierna, det lokala facket, näringslivet och den lokala arbetsförmedlingen — allt i syfte att bekämpa ungdomsarbetslösheten. De borgerliga ledamöterna i fullmäktigeförsamlingarna i länet är inte lika angelägna som vi socialdemokrater. Arbetsmarknadsministern besökte ju Skaraborgs län och även min hemkommun Tidaholm för någon vecka sedan. Av de borgerliga tidningsreferaten och valet av de olika företagsbesöken får man intrycket att det inte finns några bekymmer i Skaraborgs län. Men så är ju inte fallet. I fråga om arbetslöshetssiffror och ungdomsarbetslöshet är vi kanske inte inne i så djupa kriser som andra län och regioner, men jag vill på det bestämdaste göra klart för statsrådet att vi socialdemokrater ser mycket allvarligt på utvecklingen i länet. Vad som också har oroat oss i detta sammanhang är att distriktsarbetsnämnder och länsarbetsnämnder däremot inte sett så allvarligt på denna fråga och inte anser sig behöva deltaga i verksamheten på detta område. Därför är det ett mycket positivt uttalande som jag fick av arbetsmarknadsministern om det nära samarbetet med arbetsförmedling och distriktsarbetsnämnd. Jag hoppas att detta uttalande från statsrådets sida får de borgerliga politikerna i "länet att vakna och att inrättandet av en ungdomskommission kan komma till stånd innan riksdagen har behandlat propositionen om ungdomsarbetslösheten.
Herr talman! Jag vill först säga att det av mitt svar framgår att det är en fråga både för kommun och för län att diskutera hur man skall organisera en effektiv organisation för att hjälpa ungdomar till arbete, praktik och utbildning. Därför är det inte min uppgift att ge några direktiv om vad som skallanses vara den lämpligaste organisationen, utan det överlämnar jag med förtroende till de lokala huvudmännen. Vad gäller mitt besök i Skaraborgs län tror jag att Birgitta Johansson har uppfattat referaten litet snett. Jag vill göra den nyanseringen att jag vid ett flertal tillfällen betonade att arbetssituationen är blandad i Skaraborgs län. Det är i och för sig i det konjunkturläge och med de strukturproblem vi har inte heller överraskande att så är fallet även i detta län. Vad jag uttalade var att det fanns klara ljuspunkter, och jag hoppas att Birgitta Johansson inte har något emot att så är förhållandet i hennes hemlän.
Herr talman! Nej, naturligtvis ser jag positivt på att några företag i länet har en god utveckling. Men det hade också varit positivt, om statsrådet till de borgerliga ledamöterna, särskilt folkpartister, hade kunnat framföra att de aktivt bör medverka när vi socialdemokrater i Skaraborgs län väcker motioner i olika frågor.
Herr talman! Jag vill än en gång betona att det inte i och för sig är organisationen som är avgörande för om det bedrivs ett effektivt arbete eller inte för att ge ungdomar praktik eller utbildning. Det finns lokala och regionala organ som fungerar, får jag på nytt erinra om distriktsarbetsnämnderna och planeringsråden. Det gäller att få dem att samarbeta på bästa sätt sinsemellan och med andra organ. Jag förmodar att de kommunala politikerna i Skaraborgs län har samma uppfattning.

383, och anförde: Herr talman! Thure Jadestig har frågat mig när jag beräknar att kunna lämna ett besked om regeringens beslut vad avser Fagersta AB:s ansökan om statsbidrag för malmprospektering i Riddarhyttan. Som framgår av frågan har Fagersta AB ansökt om statsbidrag för malmprospektering i Riddarhyttan. Några medel för sådant ändamål finns inte anslagna och ansökningar av detta slag har tidigare alltid lämnats utan åtgärd. I det aktuella ärendet har emelleriud industridepartementet tagit kontakt bl.a. med nämnden för statens gruvegendom och statens industriverk för att utröna förutsättningarna för att finna nya malmer och undersöka de möjligheter till samarbete med nämnden för statens gruvegendom som kan finnas. Detta arbete pågår ännu. Fagersta AB har uppgivit att förhandlingar pågår med andra gruvföretag för att utröna möjligheterna till samarbete. För att stimulera Fagersta AB eller annat företag att driva undersökningsarbetena vidare har länsarbetsnämnden förklarat sig beredd att bidraga med det s.k. 75-procentiga sysselsättningsbidraget. Jag beräknar att de nämnda undersökningarna och kontakterna, som jag noga följer, skall resultera i ett förslag till regeringen under maj månad 1978.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Av skilda skäl har jag fått vänta betydligt längre än vad som är vanligt för att få svar på min fråga om en liten bruksorts framtid. Men i stället har jag förväntat mig ett positivt svar, och jag tycker mig också i svaret kunna notera vissa positiva tendenser. I mitten av januari var jag med om en uppvaktning från företaget, de anställda och kommunala representanter hos tjänstemän i departementet. Samtidigt inlämnades en skrivelse till statsrådet — det är den som har legat till grund för framställningen. Jag skulle kunna hänvisa till en agitationsform, som statsrådet väl känner, nämligen de stora vägskyltarna med: ”Kan du tänka dig denna bygd utan jordbruk?” Människorna i den aktuella bruksbygden kan inte tänka sig sin bygd utan industri. Märkligare är inte reaktionen i bruksorten Riddarhyttan. De vill ha chansen att överleva, och de har svårt att tänka sig att inte få den chansen. Riddarhyttans öde står och faller i nuläget med ett beslut att under fem år ge det ansvariga företaget ett bidrag till malmprospektering och därmed rädda den nedläggningshotade gruvan. Statsrådet har i en avlämnad gruvproposition, som riksdagen så småningom i år får ta ställning till; några välformulerade meningar.

Detta mål innefattar också ett ansvar för att strukturomvandlingen och den ekonomiska tillväxten sker på ett sådant sätt att de enskilda människornas trygghet värnas.” Det tycker jag är en bra formulering av grunden för en god regionalpolitik. När det gäller Riddarhyttan finns det sakmaterial som styrker det nödvändiga i att det angelägna projektet kan genomföras. Jag har begränsad tid, men låt mig ändå få hänvisa till vissa remissinstanser. Råjärnsbrottens underlagsmaterial talar sitt tydliga språk. Länsstyrelsen har i sina utvärderingar dessutom tagit upp de här frågorna. , Statsrådet hänvisar till att det pågår förhandlingar mellan Fagersta bruk och andra gruvföretag, och därför skulle jag vilja ställa en konkret fråga till statsrådet: Är det Bondgruvan i Norberg, som ägs av Surahammars bruk, som är aktuell? Om så är fallet, har frågan faktiskt fallit framåt i en positiv del, därför att då kan också järnhanteringen i stort tillsammans med den här aktuella frågan gynna denna verksamhet i framtiden.
Herr talman! Jag är inte beredd att närmare gå in på och redovisa de kontakter som Fagersta AB under hand har informerat industridepartementet om. Men så mycket är det möjligt att säga under hand som att jag — det Herr talman! Jag noterar speciellt de sista meningarna i statsrådets inlägg. Det ger mig anledning att säga att vi är mycket glada över att vi får en positiv aktivitet för att rädda Riddarhyttan och dess sysselsättningsmöjligheter.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig vilka åtgärder som kan vidtagas för att åstadkomma en förbättring av sysselsättningsläget i Östra Göinge kommun. I Östra Göinge kommun har under de senaste åren liksom i andra kommuner i landet förekommit problem på arbetsmarknaden. Den försämrade arbetsmarknadssituationen hänger samman med den utdragna internationella lågkonjunkturen. Regeringen har satt in en rad åtgärder för att stimulera den allmänna ekonomiska utvecklingen. Regeringen är självfallet också beredd att vidtaga de särskilda åtgärder som kan komma att behövas för att förbättra sysselsättningsläget i Östra Göinge.

Herr talman! Får jag först till Bo Lundgren säga att jag är väl medveten om att vi också i Syd och Mellansverige har sådana ”öar”, där regionalpolitiska insatser är påkallade.

Vi måste alltså här vara beredda att i framtiden tänka även i mindre regioner än som f. n. sker när det gäller de regionalpolitiska åtgärderna. Beträffande Bo Lundgrens fråga huruvida den kommitté som har tillsatts för att studera vissa förhållanden inom skogsindustrin också i sina analyser kan innefatta verksamheten i Skåneskog och vid Broby Industrier är mitt svar på den frågan ja.

| | arbetsnedläggelser Herr talman! Hans Nyhage har frågat mig om jag är villig medverka till inom konfektionsatt industrin dels snabba åtgärder sätts in för att förhindra nu aviserade arbetsnedläggelser vid Erlabolaget i Borås, dels konfektionsindustrin snarast får beställning att sy upp vindrockar till landets hemvärnsmän. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Erlabolaget tillverkar till stor del kostymer och kavajer, dvs. det som kallas tung herrkonfektion. Krisen inom tekoindustrin har med särskild kraft drabbat tillverkning av tung herrkonfektion. Även om de svenska företagen länge lyckats behålla en stark position på hemmamarknaden har svag konsumtionsutveckling och skärpt importkonkurrens under den senaste tiden medfört allt sämre avsättningsmöjligheter. Denna utveckling har tvingat fram nedläggningar inom såväl den statliga tekokoncernen — Rang i Nässjö — som den privata industrin — Strands Konfektions AB i Katrineholm. I dessa fall liksom när det gäller Erlabolaget är det fråga om verksamhet karakteriserad av yrkesskicklighet och kvalitetskänsla. Det är självfallet inom Erlabolaget som bedömningen av förutsättningarna för fortsatt verksamhet i första hand skall ske. De åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas från statens sida för att komma till rätta med tekoindustrins problem bör kunna spela en viktig roll för företagets ställningstagande. Jag vill erinra om de förlängningar och förstärkningar av de industripolitiska åtgärderna i form av särskilda strukturgarantier och omställnings och exportstöd som riksdagen nyligen beslutat om. Enligt vad jag har erfarit avser vidare arbetsmarknadsministern att föreslå regeringen en förlängning av äldrestödet för tekoindustrin under andra halvåret 1978. Beträffande Hans Nyhages fråga om upphandling av vindrockar vill jag erinra om att regeringen redan under innevarande budgetår har tidigarelagt beställningar inom tekosektorn i stor omfattning. När det gäller rådrumsbeställningar inom tekosektorn har vidare arbetsmarknadsstyrelsen fortfarande kvar vissa outnyttjade medel. Jag har av försvarsministern inhämtat att chefen för armén har beslutat tilldela hemvärnet fältuniform m 59 och fältskjortor samt inplanerad anskaffning under den aktuella perioden. rioden 1978-1983 är endast en mycket begränsad ånskaffning inplanerad.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Åsling för svaren på mina båda frågor. Jag delar statsrådets uppfattning att de angivna företagens verksamhet karakteriseras av yrkesskicklighet och kvalitetskänsla. Jag vill gärna också sluta mig till den förhoppning statsrådet uttrycker om att de av staten vidtagna åtgärderna, och de som kommer att vidtas, skall spela en positiv roll i sammanhanget. Men jag är inte alldeles säker på att så kommer att bli fallet. Båda frågorna är ställda mot bakgrund av den mycket bekymmersamma situation som gäller för tekoindustrin och därmed också för sysselsättningen i Sjuhäradsbygden. Frågan om hemvärnets vindrockar är därtill betingad av att det sedan länge finns ett starkt uttalat behov av att hemvärnsmännen förses med dylika rockar. Statsrådet är väl införstådd med de stora problem vi har att brottas med i Boråsområdet, bl.a. genom besök på ort och ställe. Någon anledning för mig att här i kalla siffror återigen redovisa förhållandena finns alltså inte. Till de tidigare svårigheterna för bl.a. Rydboholmsbolaget, Eiser och Algots har nu också sällat sig Erlabolaget med ca 350 anställda. Och förhållandena i Sjuhäradsbygden blir verkligen inte bättre av att också Firestone med mer än 1 000 anställda enligt uppgift aviserat att en nedläggning så småningom kan vara ofrånkomlig. Efter överenskommelse mellan företagsledning och anställda skall Erlabolagets situation f. n. bli föremål för en särskild konsultutredning. Även om denna ännu inte är slutförd kvarstår farhågorna för att tidigare aviserat varsel måste komma att verkställas. Orderingången under våren tyder på detta, och återigen måste tyvärr fastslås att bl.a. konkurrensen utifrån och den i förhållande till de statsägda konfektionsföretagen snedvridna inhemska konkurrensen sätter sina spår. I den här situationen är det angeläget att finna åtgärder som kan trygga fortsatt verksamhet och därmed sysselsättning vid företaget. Och här menar jag att frågan om hemvärnets vindrockar kommer in i bilden och kan spela en roll. Det är ingen tvekan om att en order av den karaktären till Erlabolaget skulle underlätta möjligheterna att genomföra en rekonstruktion av företaget som kan vara nödvändig. På detta sätt skulle också ytterligare tid vinnas, vilket inte är minst väsentligt när det gäller att komma till rätta med problemen. Beträffande hemvärnets vindrockar vill jag meddela att till dessa behövs dels yttertyg i form av varpsatin, dels foder i form av såväl vindpoplin som polyanidpälsfoder. Enligt överstyrelsen för ekonomiskt försvar är hela behovet av yttertyg, ca 200 000 längdmeter, redan täckt; det är därtill helt producerat inom landet. Beträffande vindpoplin finns nu tillgång till ca 80 000 aktuella vindrockarna finns tillgängligt i mycket stor omfattning. Vad det nu gäller är främst att få rockarna uppsydda.

Herr talman! Får jag inledningsvis säga att jag delar Hans Nyhages oro för utvecklingen. Jag känner väl situationen i Boråstrakten, och som jag redovisat tidigare i flera svar här i kammaren är vi också beredda till extraordinära insatser där. När det gäller tekobranschen i stort får man väl säga att även om det finns några ljusglimtar inom vissa sektorer är situationen oförändrat allvarlig. Det är därför angeläget, som jag ser det, och det framgår ju också av mitt svar, att man nu först förlänger äldrestödet, som visat sig vara ett mycket verksamt stöd för tekoindustrin. Arbetsmarknadsministern planerar att framlägga förslag om en förlängning av äldrestödet för resten av år 1978, vilket framgår av mitt svar. Sedan är jag angelägen om att understryka vad jag också framhåller i mitt svar, att vi i regeringskansliet överväger situationen för branschen som helhet. Vi gör detta med största skyndsamhet och återkommer till riksdagen med förslag beträffande åtgärder som kan vara erforderliga för att klara utvecklingen inom tekobranschen. Det är också angeläget att i det sammanhanget få till stånd en prövning av vilka beställningar som är möjliga att mobilisera för att stärka situationen för enskilda tekoföretag. Vi återkommer alltså i frågan beträffande beställningarna.
Herr talman! Jag är klart medveten om att det från regeringens sida har vidtagits en lång rad åtgärder för att man skall komma till rätta med de bekymmer som har drabbat tekoindustrin. Jag vill gärna understryka att inte minst äldrestödet spelar en mycket väsentlig roll. Det har emellertid visat sig att de åtgärderna inte har varit tillräckliga för att lösa problemen på Erlabolaget.

Herr talman! Det var glädjande att höra Bengt Gustavssons inledning, där han tryckte på nödvändigheten av att koppla ihop ansträngningarna för en svensk nedrustning med svenska ansträngningar på det internationella planet. Det är en linje som vpk länge drivit, och vi har många gånger tidigare -— liksom vi fortfarande gör — angripit den dubbelmoral som ligger i att arbeta för nedrustning, visserligen på ett mycket bra sätt i vissa fall, men samtidigt upprätthålla en mycket hög rustningsstandard här hemma hos oss. Det är att notera med tillfredsställelse att denna insikt börjar sprida sig i vidare kretsar. I fjolårets försvarsdebatt, när jag framförde dessa synpunkter, var det ingen som tyckte att detta var med sanningen överensstämmande, utan det gick mycket bra att inta dessa två diametralt motsatta ståndpunkter. Jag vill uppehålla mig litet vid huvudfrågan i försvarspropositionen och utskottsbetänkandet. Andra medlemmar från vpk:s riksdagsgrupp kommer att tala om värnpliktigas förmåner och säkerhetstjänst senare. Vi har och har alltid haft en urusel försvarsdebatt här i landet. På 1950-talet och en bit in på 1960-talet talades det om att försvarsfrågan skulle hållas upplyft ovanför partierna. Så skedde också, och det innebar i praktiken att en liten grupp av beslutsfattare från de fyra stora partierna, från militärledningen och från krigsmaterielindustrin i suverän enskildhet bestämde försvarspolitiken för den stora massan av folket, som sedan fick vara med och betala kalaset. Detta betraktades som mycket positivt framför allt av högern och dess företrädare, som under dessa år ständigt framhöll att det var bra att försvarsfrågan kunde så att säga avpolitiseras. Vad det stora flertalet svenska medborgare tyckte om försvaret och de värderingar och bedömningar som styrde verksamheten inom militärapparaten tog man inte så stor hänsyn till. Den kritiska opinion som fanns, kanske framför allt inom det socialdemokratiska partiet, inom fack föreningsrörelsen och andra grupper, hade mycket svårt att göra sig hörd i detta sammanhang. Ännu mindre möjlighet gavs det naturligtvis åt vårt parti, kommunistiska partiet, som konsekvent hölls utanför alla utredningar och beslut, vilket är fallet ännu den dag som i dag är, som vi känner till. Så fick vi också Viggenprojektet, som pågick under 1950-talet och som var en ekonomisk och politisk skandal som smögs på de svenska skattebetalarna utan att de visste om vad som egentligen beslutades. Men värre var att deras valda ombud, de svenska riksdagsmännen, inte visste så mycket mer. De litade på sina ledare och på experterna och röstade igenom den största svenska industrisatsningen någonsin utan att vara fullt på det klara med konsckvenserna. Som det varit med Viggenaffären har det varit med försvarsbesluten i övrigt. Någon bred debatt i folkrörelser av olika slag eller bland allmänheten i övrigt har inte förts. Den har inte ansetts nödvändig eller kanske inte ens önskvärd. Följaktligen vet det svenska folket än i dag väldigt litet om vilka överväganden och beslut som har gett oss den försvarsstruktur vi har. Ännu mindre vet de om vilka alternativ som varit tänkbara och som kunde gett oss ett försvar med betydligt mindre kostnader men lika stor nationell säkerhet som vår nuvarande militärapparat. De motioner som väckts om en annan utredningssammansättning och en annan syn på försvaret och de alternativ och bedömningar som ligger bakom förtjänar allt stöd eftersom detta är någonting som vi måste ta itu med. Vikan inte fortsätta på det sätt som skett tidigare, där representanter från det militära etablissemanget i stor utsträckning fått styra utvecklingen. Vpk har alltid förespråkat en linje som skulle ge större inflytande och insyn för den stora mängden av medborgare i försvarsfrågan. Det är riktigt som det står i utskottsbetänkandet, att våra motioner innehåller yrkanden om en väsentlig förändring av försvarspolitiken. Vi anser att den militära delen av totalförsvaret måste beskäras kraftigt. Utskottet avfärdar dessa krav med motiveringen att ett försvar av det slag som skisseras i motionerna inte skulle motsvara de krav som vår säkerhetspolitik ställer. Hur vet man det? Några sådana alternativ har ju aldrig utretts. Det har alltid varit sakkunniga, som jag sade tidigare, från försvarsetablissemanget och dem närstående grupper som fått lägga sina synpunkter, medan andra inte fått särdeles mycket gehör. Vi har i det här landet, som jag sade tidigare, alltid framställt oss själva som stora vänner av nedrustning och avspänning. Det är vi ju också — vi arbetar internationellt för det. På hemmaplan har vi emellertid inte levt upp till den roll som vi försökt spela internationellt. Vi har en topposition i världens rustningsliga, och ingen har på ett trovärdigt sätt kunnat bevisa att det är nödvändigt för vår säkerhet att lägga ut så mycket pengar på försvaret som vi gör. Men vi skalltydligen fortsätta med den politiken. Den försvarskommitté som skall tillsättas skall inte pröva några radikalt nya alternativ utan traska på ide gamla vanliga hjulspåren. Men vi kommer inte att ha råd med det mycket länge till. Den försvarsstruktur vi har är redan för dyr, och den kommer att bli allt dyrare för oss i framtiden. I det läget hotas en viktig princip, nämligen den allmänna värnpliktens idé. Alla erkänner sig till den, men under trycket av de ekonomiska svårigheterna talas det redan om att man kanske måste börja prioritera materielanskaffningar och inskränka de kostnader som det drar att så att säga hålla hela folket under vapen, dvs. den allmänna värnplikten. Men man drar inte slutsatserna åt andra hållet, att det kanske är materielkostnaderna som är för höga på grund av att vi har en felaktig inriktning av vårt försvar och att man skulle kunna inrikta försvarsansträngningarna på ett annat sätt och försöka att minska de oerhört höga materielkostnaderna. Vii vpk anser att vi bör ha ett försvar som efter gränsen av vår förmåga kan Försvarspolitiken, upprätthålla vår ställning som fri nation. Det är viktigt att det bygger på den allmänna värnpliktens idé, men i övrigt bör vi snarast bryta med den hittillsvarande utvecklingen och försöka komma fram till en annan ordning. Det hade varit lämpligt att den kommitté som nu skall börja sitt arbete fått direktiv att utreda en ny försvarspolitik, som syftar till nedrustning och framför allt till en omfördelning av de resurser som vi anser att vi bör satsa på försvaret. Herr talman! Försvarskostnaderna för det kommande budgetåret kommer all ligga på omkring 15 miljarder. Redan innevarande budgetår har vi sett att ramarna inte har kunnat hållas. Det finns ingen anledning att förmoda att det skall gå bättre nästa år. Utskottet säger att denna utveckling är allvarlig. Ja, det är den verkligen. Men vilka slutsatser drar man? Jo, man finner det ”osannolikt att hållbarheten i de långsiktiga planerna skulle ha varit påtagligt större om riksdagen år 1977 hade inriktat försvarsplaneringen efter en i vissa avseenden lägre ambition och med mindre resurser”. Detta är ett citat direkt ur utskottsbetänkandet. Det är sannerligen ett motsägelsefullt påstående. Skulle det således inte spela någon roll, om man fattar ett beslut som innebär början till en nedtrappning, även om det naturligt nog inte kan åstadkommas några stora besparingar på så kort tid som ett år? Om viljan hade funnits till lägre försvarskostnader när vi debatterade frågan i fjol kunde vi ha haft ett betydligt bättre läge i dag — det torde vara klart. Men viljan fanns inte, och den finns fortfarande inte. Vad gäller socialdemokraterna har de i jämförelse med de borgerliga lagt ett förslag som innebär vissa prutningar, men det bästa man kan säga om det är att det är marginella besparingar i förhållande till hela budgeten för det militära försvaret. Det är inte mycket mer än felräkningspengar, om man sätter beloppen i relation till de 15 miljarder som årskostnaderna är. Överskridandena av ramarna gäller arméns anslag i huvudsak. De stora felräkningar och felbedömningar som gjorts där är ullräckligt allvarliga, men på flygets område, som jag nu skall komma in litet på, är vi på väg att luras in i en ännu större felräkning. Jag nämnde, herr talman, tidigare Viggenaffären som ett exempel på ett beslut med stora ekonomiska konsekvenser, fattat utan att de som var med egentligen visste vilken verkan det skulle få. En ny sådan skandal är det förhoppningsvis omöjligt att vi skall få i dag — jag säger förhoppningsvis, eftersom turerna kring tillverkningen av våra militära flygplan långt ifrån ger intryck av att de kretsar som till varje pris vill upprätthålla vårt dyrbara och meningslösa flygvapen har för avsikt att ge upp sina ambitioner. Vi vet vilka de kretsarna är — flygindustrin kring Saab Scania, militärledningen med flygvapnets representanter i spetsen och regeringen, där försvarsminister Eric Krönmark kämpar för att få loss så mycket pengar som möjligt för fortsatt militär flygplanstillverkning. Nu gäller det i första hand det omtalade B3LA-projektet, men det är bara en parentes i det här sammanhanget på vägen mot för folket dyrbara men för flygindustrin lönsamma satsningar på nya militära plan. Låt mig först säga några ord om B3LA-frågan. Vi vet att försvarsutredningen ansåg att det planet inte fick plats inom de ekonomiska ramarna för programplaneperioden 1977-1982. Försvarsministern kunde då inte, även om han naturligtvis gärna skulle ha velat, få med planet i 1977 års försvarsbeslut. Nu har försvarsministern lyckats förhala ett definitivt beslut ytterligare ett år. Medel inom flygvapnets anslag — drygt 300 miljoner — skall omfördelas för forskning och utveckling av vissa olika alternativ som har framlagts i BILA-utredningens betänkande. Observera alltså att olika alternativ skulle utredas, dels B3LA, dels A 20 och 105-förslagen. Men hur har det gått i verkligheten? Enligt pressdebatten under de senaste veckorna har huvuddelen av dessa 300 miljoner gått till forskning kring B3LA-projektet och endast mindre summor har avsatts för de andra alternativen. Vad innebär det” Jo, det betyder att vi nästa år kommer att stå här med ett välutvecklat BJLA-alternativ och summariska uppgifter om de övriga. Dessutom kommer man då som vanligt i sådana här sammanhang att kunna hänvisa till de kostnader som projektet redan har dragit och som man inte vill kasta i sjön. Detta kallas handlingsfrihet. Nu framhålls i propositionen 95 och även i utskottsbetänkandet att de olika alternativen noga skall prövas och att den kommitté som skall tillsättas skall noga följa utvecklingen. Men vad hjälper det när anslagen satsas på ett sådant sätt — av dem som skall verkställa besluten — att den omtalade handlingsfriheten blir en chimär? Jag skulle vilja att försvarsministern här redogjorde för hur de 300 miljonerna har använts hittills och hur man planerar att använda dem i fortsättningen. Vi anser, herr talman, att B3LA-projektet måste stoppas. Det är en vansinnig satsning, som endast syftar till att hålla flygindustrin under armarna tills man kan satsa på ett nytt plan av Viggentyp eller motsvarande modell. Men vi behöver inte ha, och borde inte heller ha, ett flygvapen av den typ vi har idag som har kostat oss miljarder och åter miljarder under de år som har gått sedan andra världskriget slutade. Det har inte ökat vår säkerhet. Det är, som jag sade tidigare, en chimär att vi på något sätt skulle kunna hänga med i kapprustningen och upprätthålla ett flygvapen som skall verka avskräckande, vilket har framhållits många gånger. Jag har i tidigare debatter med försvarsministern frågat hur det kommer att se ut i ett tänkbart krig, hurudan vår underhållssäkerhet är i fråga om flygplan och hur länge de 500 plan räcker som vi kan räkna med att ha i gång. Räcker de en vecka, räcker de två veckor? Vad skall vi ta till sedan? Det är ju ingen som tror att vår flygindustri kan fortsätta att producera och ersätta de plan som går till spillo ifall vi kommer in i ett storkrig. Den frågan vill man inte besvara. Man hänvisar då till den avskräckande effekten. Man menar att ett flygvapen av den här typen skulle garantera vår säkerhet; en angripare skulle tänka sig för innan han så att säga hoppade på oss. Ser man till kostnaderna är det väldigt litet säkerhet man får genom att upprätthålla ett flygvapen av den här typen. Jag har nu uppehållit mig ganska mycket vid flygvapenområdet. Samma resonemang kan i viss utsträckning föras även om de andra vapenslagen, Försvarspolitiken, även om det på dessa områden inte förekommer så stora satsningar på dyrbara vapenbärarsystem som inom flygvapnet. Vi behöver, som vi framhållit i våra motioner, ett nytänkande på försvarsområdet. Vi behöver en utredning, kommitté eller vad det nu kommer att kallas, som tar upp nya aspekter, utreder nya alternativ och tar hänsyn till andra intressen än de som hiuills har fått styra försvarsdebatten och försvarsbesluten här i landet. Det har inte varit till gagn för det svenska folket att vi har satsat så mycket pengar på militärapparaten och försvaret som vi har gjort. Vi bör, som jag tidigare sade, med det snaraste komma fram tillen mera realistisk ståndpunkt, en försvarsstruktur som vi kan upprätthålla med något slags trovärdighet och som vi orkar med. Den vi nu har kommer att knäcka oss ekonomiskt inom en ganska snar framtid. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till våra motioner 687 och 1768. När det gäller BILA kommer vi att stödja den socialdemokratiska reservationen om avveckling.

Herr talman! När vi förra året i riksdagen debatterade inför 1977 års försvarsbeslut försökte talare från socialdemokraterna göra gällande att de beslutade medelsramarna skulle innebära en upprustning av det militära försvaret. Ja, man gick så långt att man påstod att trovärdigheten för vårt lands handlande på nedrustningsområdet skulle allvarligt skadas av regeringens förslag. Jag har lagt märke till att Bengt Gustavsson i dag inte gick lika långt.

Överbefälhavaren konstaterar att kostnadsökningarna inom fredsdriften måste reduceras. Ytterligare åtgärder måste vidtas så att krigsorganisationens innehåll inte urholkas. Det har inte varit möjligt att i denna programplan till alla delar fullfölja intentionerna i försvarsbeslutet. Betydande senareläggningar av måluppfyllelsen har gjorts inom alla försvarsgrenar.” Tyvärr är det så att det femåriga försvarsbeslutet som vi fattade i fjol främst genom brister ilöne och priskompensation innebär en fortsatt försvagning av landets försvar och därmed också större risker för vårt lands framtida frihet och fred.

Enligt uppgifter som Bengt Gustavsson har lämnat kammaren här i dag uppgår världens militära utgifter till ca 400 miljarder dollar, dvs. ca I 800 miljarder svenska kronor. Av det beloppet utgör den socialdemokratiska prutningen mindre än en femtusendel. Menar verkligen socialdemokraterna att förslagen i deras reservation skulle återge vårt land verkligt förtroende när det gäller att främja nedrustning och avspänning i världen? Eller vad menar man? Socialdemokraterna kan inte heller vara okunniga om att mätt i internationell valuta har våra försvarskostnader blivit lägre. Socialdemokraterna riskerar enligt min mening sin trovärdighet i fråga om försvarets kostnader. Enligt sina reservationer vill socialdemekraterna minska försvarets kostnader nästa budgetår med över 300 milj.kr., dvs. ett belopp som ungefär motsvarar kostnaderna för 3 000 anställda — antingen anställda inom försvaret eller de som arbetar med att göra materiel till försvaret. Socialdemokraterna vill också ge de värnpliktiga högre utryckningsbidrag och utlovar fler fria resor till de värnpliktiga. Men socialdemokraterna är mycket tystlåtna om hur de med början den 1 juli detta år skall minska försvarets kostnader. Socialdemokraterna i försvarsutskottet vet lika väl som vi andra att personalminskningen inom försvaret enligt regeringens förslag är stort. Den motsvarar ungefär vad som kan klaras med naturlig avgång. Men socialdemokraterna vill trots vetskapen om detta inom några månader drastiskt minska försvarets anslag. Tror verkligen socialdemokraterna att detta är praktiskt möjligt? I så fall bör de tala om vilken personal de vill avskeda — det måste bli i tusental — eller också vilken materielleverans för mångmiljonbelopp de vill avbryta med omedelbar verkan. De vet också att det påverkar sysselsättningen i vår försvarsindustri. Bengt Gustavsson var inne på det, men han ville ha mera pengar för att köpa mer materiel. Jag tror att socialdemokraterna är medvetna om att det är praktiskt omöjligt att minska försvarets anslag med över 300 miljoner nästa budgetår. Det räcker inte att bara tala om B3LA. Kostnaderna för att bibehålla valfriheten i fråga om ett nytt lätt attackplan är marginaler i försvarets kostnader och rör sig helt inom flygets budgetområde. Om försvaret avstår från att satsa på utveckling av svenska flygplan innebär det dödsdomen för svensk flygplansindustri, med allt vad det betyder för trovärdigheten av svensk neutralitet. Svensk försvarsmaterielindustri har också stor betydelse för svensk samhällsekonomi och för svensk industris internationella konkurrenskraft. Jag tycker att i fråga om B3LA bör Försvarspolitiken, socialdemokraterna ha tålamod att avvakta resultatet av den pågående utredningen, där socialdemokraterna också är med. Herr talman! Den bistra sanningen är ju den att trots allt tal om avspänning så är — såsom också framhölls i ÖB:s programplan — större militära styrkor än någonsin tidigare stående i Centraleuropa. Inom området beräknas NATO ha 27 armédivisioner och 7 000 stridsvagnar och Warszawapakten inte mindre än 70 armédivisioner och 20 000 stridsvagnar. Därtill har naturligtvis båda blocken stora flyg och marinstridskrafter. Detta är en påtaglig obalans som oroar i väst. I väst är man också i färd med att öka sina försvarsresurser i Europa. NATO:s försvar och strategi i Centraleuropa är i huvudsak defensivt inriktade. Under det senaste årtiondet har Sovjets syn på ett framtida krig i Centraleuropa förändrats. Tidigare trodde man också i Sovjet mest på riskerna för ett kärnvapenkrig, medan man nu är i färd med att omforma de militära styrkorna, bl.a. genom ett ökat antal stridsvagnar, så att man snabbt kan tränga in i en motståndares ställningar. En avsikt kan vara att snabbt ta viktiga måloch därmed få påtryckningsmedel i efterföljande förhandlingar. Detta ändrade synsätt är värt att uppmärksamma även för oss i Sverige. När vi talar om och tänker på säkerhetspolitiska och försvarspolitiska frågor måste vi alltid ha i minnet att det inte räcker med att göra en bedömning av dagens säkerhetspolitiska läge. Man måste eftersträva att se minst 10—15 år framåt i tiden. Vår säkerhetspolitik syftar till att vi skall ha ett totalförsvar av en sådan styrka och med en sådan sammansättning att en eventuell fiende anser det meningslöst — för dyrt — att angripa oss. Då har vårt försvar den rätta — den fredsbevarande styrkan. Herr talman! Varje försvagning av försvaret ökar riskerna för vårt land. Varje beslut om minskning av försvarets styrka ökar riskerna för Sveriges frihet och fred i nästa decennium. Vem vågar i dag säga att freden i Europa är säkrad 10-15 år framöver? Alla hoppas vi det — men vem vågar säga att det är fred i vår nära omvärld 10-15 år framöver! Sverige ligger i gränslinjen mellan öst och väst — mellan NATO och Warszawapakten, mellan Sovjet och USA. Vi är därför för vår säkerhet beroende av hur man i öst och väst men främst i världens två supermakter bedömer vår förmåga att uppfylla våra säkerhetspolitiska mål: alliansfrihet i fred och neutralitet i krigsläge. Omvärlden måste kunna lita på att vi verkligen både vill och kan försvara vårt land, vårt territorium, mot angrepp. En sak som är ny för denna generation är att konflikter i andra världsdelar, där stormakterna ofta stöder olika stridande parter, mycket snabbt kan spridas till vårt närområde. Blir det en starkare spänning eller rent av en öppen konflikt mellan USA och Sovjet i någon del av världen kommer herraväldet över haven av båda maktblocken att anses som mycket viktig. Ett svagt totalförsvar i Sverige och övriga Norden innebär uppenbara risker för att detta område kan bli föremål för en stormaktsframstöt. Visserligen är det viktigaste målet — besittningen av Atlantkusten — beläget utom Sverige. Men ett angrepp mot Sverige kan mycket väl tänkas motiveras av behovet av baser och genomgångsområden för att säkrare nå det eftersträvade målet. Därför är Sveriges säkerhetspolitik med en aktiv utrikespolitik och satsning på ett starkt försvar viktig inte bara för Sverige utan för stabilitet och säkerhet inom hela det nordiska området. Herr talman! Jag vill till sist uttala min tillfredsställelse över att utskottet är enigt i fråga om anslagen till frivilliga försvarsorganisationer, trots att förslagen innebär väsentliga ökningar, liksom i fråga om anslagen till civilförsvaret och till övrigt totalförsvar. Herr talman! Försvarets frågor måste ses långsiktigt. Ingen i vår nära omvärld avrustar. En fast, förtroendeingivande utrikespolitik och ett efter våra förhållanden starkt försvar är under överskådlig framtid angeläget — ja, nödvändigt — för att trygga vårt lands framtida frihet och fred. Herr talman! Jag yrkar bifall till vad försvarsutskottet hemställt.
Herr talman! I ett avseende var Oswald Söderqvist och Per Petersson identiska i sitt framställningssätt. Oswald Söderqvist sade att det mellan socialdemokratisk och borgerlig försvarspolitik rådde en marginell skillnad, och Per Petersson såde att skillnaden inte var större än 3 26. Jag tycker det är hipp som happ hur man uttrycker sig, om det är den lilla skillnaden man vill ha fram. Skillnaden mellan de två debattörerna var att Oswald Söderqvist var konsekvent i fortsättningen av sitt arförande, vilket min vän Per Petersson inte var. Det hade inte gått lång stund förrän han anklagade oss för att förorda ”drastiska ingrepp”. Hur skall Per Petersson ha det? Är det en liten skillnad eller är det drastiska ingrepp som vi socialdemokrater förespråkar? Jag tror inte mycket på snabba förändringar av försvarskostnaderna.

Det gör att de stora dramatiska förändringarna inte är möjliga. Man får inrikta sig på all styra trenden i en riktning som överensstämmer med de uppsatta målen i allmänt säkerhetspolitiskt avseende. Per Petersson frågar vad det är som vi socialdemokrater nu vill ta bort. Därefter talar han omedelbart om den största posten, de miljoner i utvecklingspengar som det är fråga om. Åke Gustavsson kommer senare att tala om B3LA. Om den och övriga utvecklingsfrågor handlar också en av våra reservationer. Det förvånar mig att Per Petersson, lika väl som en annan aktad kollega i försvarsutskottet i en tidigare debatt, för fram som ett skrämskott att vi skulle vara ute efter en drastisk personalminskning. Per Petersson vet ju väl att våra skrivningar i det sammanhanget är identiska. Den som har gått på en annan linje är, som jag har sagt vid tidigare t Il fällen, försvarsminister Krönmark när det gäller de centrala staberna, och vi har inte angripit honom för det. Försvarspolitiken,
Herr talman! Att höra Per Petersson tala försvarspolitik är som att lyssna på en gengångare. Det är samma gamla vanliga resonemang som vi har hört i decennier. Vi måste upprätthålla ett försvar av nuvarande typ. Vi måste försöka hänga med i utvecklingen. Man rustar i vår omgivning. Man skaffar sig stridsvagnar och nya flygplan i öst och väst, och det måste även vi göra. Det är en omhuldad myt i vår försvarspolitiska debatt. Får man inte öka försvarskostnaderna med åtskilliga miljoner kronor varje år, vilket moderata samlingspartiets företrädare vill göra, innebär det en försvagning. Man räknar stelbent den ökade säkerheten i antalet miljoner kronor anslagna till försvaret. Vilket stöd finns för ett sådant resonemang? Ingenting säger att det på något sätt skulle hjälpa upp vår säkerhet, om vi satsar flera miljoner kronor varje år. Vi kan ju, Per Petersson, aldrig någonsin hänga med i den stormaktsutveckling som Per Petersson själv skisserade. Vi kan inte hålla jämna steg ens med de mindre stormakterna — för att nu använda ett sådant uttryck. Därför skall vi inte ha ett försvar, som är en kopia av stormakternas försvar. Vi måste inrikta vårt försvar på ett helt annat sätt. Vi måste tänka om, vilket tydligen är omöjligt för Per Petersson. Samma ordvändningar som används här i dag, 1978, kan man leta upp i gamla riksdagsprotokoll från 1950-talet och kanske ännu längre tillbaka. Men det går inte för en liten nation som Sverige att hänga med i utvecklingen på det sätt som vi nu har försökt att göra under många decennier. Allt fler får insikt om detta — även i militärledningen. Per Petersson talade också om den nye ÖB:s yttrande, som vi kunde läsa i pressen för en tid sedan. I vida kretsar inom militärledningen finns en insikt om att det inte går att fortsätta på detta sätt längre. Det borde vi då ta hänsyn till. Flygplansindustrin är en av våra stora myter. Vad hjälper det oss om vi kan hålla 500-600 flygplan i luften? Det avskräcker ingen stormakt som verkligen vill ta svenskt territorium. Stormakten satsar bara så mycket mer, vad som behövs för att slå ut dessa flygplan. Det går på kanske 14 dagar. Vad skall vi ta till sedan? Inbillar sig Per Petersson att Saab i Linköping skall fortsätta att producera flygplan under ett krigstllstånd? Hur stor kapacitet har Saab i så fall? Hur många flygplan spottar företaget ut per dag? Det vore intressant att få veta detta. Vi skall inte ställa upp på denna modell och försöka hänga med stormakterna. Det försöket är dömt att misslyckas från början. Det är konstigt att inte den insikten kan sprida sig även till Per Petersson och moderata samlingspartiets övriga företrädare.
Herr talman! Oswald Söderqvist säger att ungefär samma tongångar som jag nu har framfört har man hört tidigare under årtionden här i riksdagen. Jag är medveten om att det kan vara riktigt. Men jag är också helt övertygad om att samma tongångar som herr Söderqvist gjorde sig till tolk för här har man hört i denna riksdag och i andra demokratiska länders riksdagar, där kommunisterna befunnit sig i minoritet. I de stater däremot där kommunis terna har infört enpartivälde talar man inte i dessa termer, utan där talar man om ökade anslag till försvaret. Det vore intressant om herr Söderqvist kunde förklara vad denna skillnad kan bero på. När herr Söderqvist svarar på den frågan kanske han också kan vara vänlig och tala om för mig hur han menar att man redan nästa budgetår skall kunna spara 2 900 milj.kr. på svenskt försvar. Vilka människor skall det beröra? Bengt Gustavsson frågar om 3 96 är drastiskt eller inte. Ja, för det svenska försvaret är 362 milj.kr. redan kommande budgetår mycket drastiskt. Därtill kommer ju också kostnader för ökade värnpliktsförmåner, samt för bättre reseförmåner. Då kommer vi upp till belopp i storleksordningen 400 milj.kr., ett mycket stort belopp, för att avlöna folk som arbetar i försvaret eller som tillverkar materiel till försvaret. Bengt Gustavsson har icke kunnat svara på var han skall ta pengar till att avlöria dessa människor under kommande budgetår, som börjar om två månader.
Herr talman! Jag kan rent av inbjuda Per Petersson, som jag alltid lyssnar till med intresse, för han kan sina saker och agerar enligt sin övertygelse, att hjälpa till att skaffa fram det utrymme som behövs. Rösta med den socialdemokratiska reservationen i flygplansfrågan, för där har vi de miljoner som krävs.

Herr talman! Jag skulle vilja säga till Per Petersson att det är självklart att även tidigare företrädare för mitt parti i riksdagen, både på den här platsen och i det gamla riksdagshuset, har framfört de krav som jag nu upprepat. Det är självklart, eftersom vi hela tiden kensekvent och som ensamt parti i den svenska riksdagen har predikat den linjen. Ser man på den historiska utvecklingen så kan man inte påstå annat än att det har varit en riktig linje. Vad har vi haft för nytta av alla miljarder som lagts ner under 1950-, 1960 och 1970-talen? Skulle vi inte haft en lika säker ställning om vi haft åtminstone något mindre eller kanske t.o.m. betydligt mindre försvarskostnader? Inte är det försvaret som hållit oss utanför konflikter och annat under den här perioden, f. ö. inte heller under tidigare perioder. Höga försvarskostnader garanterar inte på något sätt en nationell säkerhet. Det är många andra komponenter som spelar in. Per Petersson talar om andra nationer, men jag diskuterar som vanligt Sverige och svensk politik, svenska försvarskostnader och svensk försvarspolitik, och jag vidhåller fortfarande att det är helt orealistiskt och fullständigt tokigt att Sverige som liten nation skall försöka hänga med i den vapentekniska utvecklingen och den vansinniga rustningskarusell som pågår. Antingen Per Petersson och andra försvarsivrare gillar det eller inte så blir vi så småningom tvungna att rätta mur: efter matsäcken och anpassa oss till en Försvarspolitiken, mer realistisk nivå. Skall vi jämföra med andra stater så kan vi jämföra med några som har en något så när liknande ställning som vårt land. Vi kan jämföra våra försvarskostnader med t.ex. Österrikes. Eller vi kan jämföra med Schweiz och med Finland. Dessa länder har betydligt lägre försvarskostnader än vi, i vissa fall ända ned till hälften så höga, och de har inte lidit av detta. Då kan man svårligen förklara varför vi skall upprätthålla en sådan ocrhört hög försvarskostnad per capita som vi gör och som ger oss fjärde eller femte plats i världen. Våra försvarskostnader är helt orimliga, och de utgör en belastning för skattebetalarna som vi inte borde ålägga dem. Vi bör se till att använda våra resurser på ett riktigare och vettigare sätt.
Herr talman! Jag lade märke till att herr Söderqvist glömde att svara på min fråga om hur han skulle spara 2 900 miljoner under kommande budgetår, så jag förväntar mig att jag får svar på den frågan i hans nästa replik.

Bengt Gustavsson, vars inlägg jag sätter värde på i försvarsdebatten, vet lika väl som jag att dessa pengar går inom flygets kostnadsram just när det gäller utvecklingskostnader, så där har man inga pengar att lyfta över till andra delar av försvaret. Och jag hoppas att Bengt Gustavsson också här vill vara den pålitlige man han är och tala om, var han skall ta de övriga pengarna när det gäller att klara den personal och den materiel som vi i övrigt har inom försvaret.